Herr talman! Bara några kommentarer till herr Lorentzons inlägg. När man diskuterar den utveckling som ägt rum i samhället under våren kanske man skall komma ihåg att även många av de här eleverna har fått tillgodogöra sig höjningen av barnbidrag, extra barnbidrag och subventionering av matkostnaderna som ju gäller för alla människor i det här landet. Boendekostnaderna, herr Lorentzon, ingår inte i det allmänna grundbidraget utan det finns ett särskilt bidrag till dem. I den kostnadsutvecklingen kan man alltså följa med inom ramen för utbildningsbidragen. Herr Lorentzon läste här upp vad eleverna vid arbetsmarknadsutbildningscentra hade krävt i olika former av bidragshöjningar. Herr Lorentzon har också sagt att vpk stöder eleverna. Jag vill då bara erinra om att vpk i sin motion framförde förslag om höjning av grundbidraget till 750 kronor, inte 900 kronor som eleverna nu kräver.
Herr talman! Statsrådet gick förbi de frågor som jag ställde och besvarade dem inte. Jag skall upprepa den ena av dem. Är det av statsfinansiella skäl som regeringen har beslutat på det sätt som den har gjort? Det är nämligen så att gåvor och bidrag i det här landet ges åt kapitalet till miljardbelopp. Men här gäller det elever som har tvingats till denna utbildning därför att de blivit arbetslösa. De har tidigare betalat sina skatter, de lever på en icke människovärdig nivå — under existensminimum. Och ändå talar regeringen om att kostnadsmässigt kan man icke gå med på högre bidrag. Är det alltså statsfinansiella skäl som ligger bakom? Den frågan har icke besvarats. Det är alldeles riktigt att vi i vår motion väckte frågan om en höjning av grundbidraget till 750 kronor. Vi följde arbetsmarknadsstyrelsens förslag. I AMS ansåg man nämligen att ifrågavarande elever icke kunde leva på det bidrag som tidigare utgick. Från elevhåll hade man inte då visat den aktivitet som man har gjort i dag. Vi stöder de krav som de har framställt.

Herr talman! Jag kan bara beklaga att utskottet inte heller i år ansett att den fråga jag tagit upp i motionen 643 — samma fråga har ju behandlats tre år i följd här i riksdagen — kan bli föremål för lagstiftning. Det gäller alltså fastighetsägares skyldighet att låta besökare få tillträde till hyresfastighet. Tydligen är utskottet väl medvetet om problemet med de stängda portarna, även om man kanske försöker göra det något mindre än det i verkligheten är. Kvantitativt är det naturligtvis inget stort problem, men om man ser till vilka konsekvenserna kan bli för dem som drabbas, är det stort nog. Det gäller gamla, ensamma och sjuka människor, som blir kolossalt isolerade genom den situation de tvingas att leva i. Problemet har nog inte kvantitativt blivit mindre sedan frågan först väcktes i riksdagen. Utskottet redovisar inget underlag för sitt påstående om detta, och jag tror inte heller att det finns något sådant faktamaterial. Jag har den uppfattningen att antalet stängda portar ökar år från år, men inte heller jag har något faktamaterial. ö 25 Jag vill säga att jag blev rätt chockad när jag tog del av vad som sagts av hyresmarknadens partsorganisationer i den remissbehandling som utskottet genomfört. När utskottet litar till att frågan kommer att bli löst genom frivilliga avtal vågar inte jag vara lika optimistisk. För det första har inget hänt under de tre år som gått sedan frågan väcktes i riksdagen och organisationerna genom riksdagsbeslutet uppmärksammades på problemet. För det andra kan man bara läsa vad som står i deras remissvar, som redovisas i utskottsbetänkandet. När Hyresgästernas riksförbund t.ex. konstaterar att det är majoriteten av hyresgästerna i en fastighet som skall avgöra om porten skall hållas låst eller inte och om porttelefon skall installeras eller inte låter detta demokratiskt och riktigt. Det ger emellertid samtidigt uttryck för en skrämmande brist på solidaritet med den minoritet som kommer i kläm. Sveriges fastighetsägareförbund ger uttryck för samma inställning ändå mer rakt på sak. Det heter i dess remissvar: ”Självfallet är emellertid att vissa hyresgäster i en fastighet kan ha en från majoriteten avvikande uppfattning om öppethållandetider, porttelefon m.m. Åt detta kan man enligt förbundets uppfattning inte göra mycket.” Ja, det är just det som är problemet. Jag hade därför hoppats att frågan skulle ha kunnat lösas lagstiftningsvägen. Det är ju den vägen vi oftast går i samhället när vi vill slå vakt om minoriteters och utsatta gruppers rätt. Utskottet, med den sakkunskap som finns där, har naturligtvis större möjligheter än jag att bedöma de tekniska möjligheterna att lagstifta i frågan, och jag har alltså inget yrkande. Men jag beklagar som jag sade inledningsvis, att utskottet inte har kunnat finna någon lösning.

Herr talman! Som fröken Andersson påpekat har denna fråga vid tidigare tillfällen behandlats i riksdagen. I betänkandet nr 13 år 1972 kom lagutskottet till samma resultat som i det betänkande som i dag behandlas. Vi i lagutskottet inser helt det stora problemet för de människor som berörs, men i likhet med de remissinstanser som har hörts i frågan anser ett enigt utskott det inte vara lämpligt med lagstiftning. Remissinstanser har varit Brottsförebyggande rådet, Hyresgästernas riksförbund, Sveriges fastighetsägareförbund och Stockholms fastighetsägareförening, som alla fyra genomgående har framfört kritiska synpunkter mot att frågan skulle lösas genom lagstiftning. I motionen nr 643 behandlas ett väsentligt problem för en grupp människor som upplever nackdelarna av att ytterporten till den fastighet de bor i är låst också på dagen. Att det är ett väsentligt problem instämmer både remissinstanser och utskott i. Som exempel på nackdelar omnämns i motionen hur ensamheten och isoleringen för människor ökar genom att vänner, läkare, varubud, hemsamariter osv. finner sig stå inför en stängd port. Svårigheterna kan vara än större; man bör betänka att många människor är rörelsehindrade och dessutom saknar telefon. Man tycker att motiven för en lagstiftning, i vilken det bestäms att ytterdörrar inte skall få vara låsta under dagen, kunde vara ganska självklara. Genom en sådan lag skulle ju den isolering och ensamhet som förekommer inte minst i större städer och i stora fastigheter kunna Nr 83 motverkas. Inte så sällan Ser sman uppgifter i pressen om Hur människor Torsdagen den kunnat ligga döda under lång tid utan att någon har märkt något. 16 maj 1974 Anhöriga och vänner har kanske inte funnits, och grannarna har varit anonyma för varandra. Jag vill erinra om dessa tragiska fall därför att de illustrerar hur stor ensamheten ofta kan vara också på de orter där tätheten av människor är mycket stor, där man bor tätt men där det ändå är långt mellan människorna. Det poängterar också hur behjärtansvärt det är att åtgärder vidtas för att skingra ensamheten för äldre och handikappade. Trots att vi i utskottet inser vari problemet ligger och är medvetna om dess betydelse för många enskilda människor, har vi — liksom remissinstanserna — funnit det lämpligast att man från fall till fall söker sig fram till lösningar som bäst tar hänsyn till den lokala situationen. En principiell lösning, som skulle innebära ett åläggande genom lag att generellt hålla portarna öppna under dagen, skulle förbise det förhållandet att de lokala variationerna bland hyresgästerna kan vara mycket stora beroende på yttre omständigheter, t.ex. husets placering. För att belysa de praktiska svårigheterna i realiteten kan man som första exempel tänka sig en fastighet där alla boende vill ha en olåst ytterdörr under dagtid. I ett sådant fall bör det rimligen inte vara svårt att komma fram till en lösning som tillfredsställer alla. Det gör man genom en överenskommelse. Man kan som ett andra exempel tänka sig en fastighet där alla tycker att en låst ytterdörr är en trygghetsskapande faktor. Inte heller här bör det vara svårt att bli ense. Däremot skulle det vara tvivelaktigt om en lag bestämde stick i stäv mot vad man genom en praktisk närdemokrati hade kommit överens om. Besvärligare blir det naturligtvis — och det är det tredje exemplet — om en minoritet vill ha låst; men då bör ju dörren vara olåst. Till det resultatet skulle man komma oberoende av om en lag bestämde så. Det fjärde exemplet är slutligen: En majoritet vill ha ytterdörren låst; då bör den rimligen vara låst. Mot det här resonemanget kan man invända — och det var fröken Andersson inne på — att även om en majoritet i en fastighet önskade ha ytterdörren låst, borde lagen, med hänsyn till att det av de flesta upplevs som tämligen likgiltigt om porten är låst eller inte, ta hänsyn till den minoritet för vilken detta är en angelägen fråga. Det finns emellertid även för minoriteten olika intressen. En låst dörr kan visserligen innebära isolering, men den kan också representera trygghet. För en och samma människa kan dessa intressen komma i konflikt med varandra. En människa som upplever sin isolering vill ha den bruten, men inte på vilket sätt som helst. I många kvarter där gatulivet är oroligt — speciellt äldre människor kan uppleva det som hotfullt — känns den tunga ytterdörren som slår igen bakom ryggen på en som hemfridens första bastion. Ett enigt utskott har liksom remissinstanserna funnit att problemet lämpar sig bättre för en lösning förhandlingsvägen och att de två parter, hyresgäster och fastighetsägare, som berörs av frågan, borde kunna medverka genom att utarbeta riktlinjer för hur problemen i det enskilda fallet skulle lösas. Det innebär att utskottet nu liksom 1972 och 1973 föreslår att motionsyrkandet avslås. Jag skall till sist citera några rader ur utskottets skrivning som klart uttrycker utskottets uppfattning och bedömning av frågan: ”Utskottet vill starkt understryka det angelägna i att partsorganisationerna aktivt medverkar till att ifrågavarande problem löses på ett smidigt sätt.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
Herr talman! Fru Tillander har här på nytt gett uttryck för utskottets uppfattning att den här frågan kommer att lösas av sig själv genom förhandlingar på frivillighetens väg. Men de erfarenheter man har av förhållandena gör, som jag sade i mitt anförande, att jag inte funnit anledning till samma optimism. Det är möjligt att frågan inte går att lösa, och då får vi kanske avföra den från fortsatta överläggningar; det är väl detta som utskottet har kommit fram till. Men förhoppningen att det här problemet skall lösas genom frivilliga överenskommelser har jag skrinlagt för länge sedan, eftersom frågan har väckts så många gånger och ändå ingenting har hänt. Det gläder mig emellertid att få klargjort att utskottet har förstått problemets vidd. Det gäller att bryta isoleringen för dem som är mest isolerade, och det går inte om man inte kan komma i kontakt med vederbörande.
Herr talman! Hyresgästernas riksförbund bedömer frågan så att man skall kunna lösa den förhandlingsvägen. Man menar att det är möjligt att få till stånd en rekommendation om öppethållande, och man pekar också på möjligheten att installera porttelefon. Förbundet framhåller att man har mycket god erfarenhet av att sådana rekommendationer efterföljs.
Herr talman! I mitt tidigare anförande framhöll jag att Hyresgästernas riksförbund anser att man skall kunna nå överenskommelse där majoriteten så önskar. Jag reagerade mot detta eftersom minoriteten kommer i kläm — och det var den minoriteten jag ville hjälpa.

Herr talman! Näringsutskottets betänkande nr 32 behandlar frågor som har samband med styrelsen för teknisk utveckling. Att här på det organisatoriska planet finns bekymmer vet inte bara vi i riksdagen, utan det vet också den tidningsläsande allmänheten. Det har förekommit en del ting som uppmärksammats i vida kretsar. Sedan utskottet behandlade ärendet har en del nya ting hänt.

Vi rekommenderar därför att en utredning skall komma till stånd och att den skall göras snabbt men avvakta de resultat som man kan komma till i de granskande instanser som jag nyss nämnde. Vad jag här, herr talman, ber att få kommentera är en väsentligt mindre sak men en sak som ändå har resulterat i en reservation inom utskottet.

Riksdagsbeslutet blev att STU skulle vara närmaste huvudman för utvecklingsfonden. I detta avseende tycker motionärer från vårt håll att man kanske inte riktigt har fått det resultat som riksdagsbeslutet borde ha givit. Man har den uppfattningen att det egentligen är den administrativa sidan som tagits om hand av STU, medan däremot den mera betydelsefulla del som det sakliga arbetet representerar har som sin huvudman haft departementet. Det betraktar vi som otillfredsställande, och vi vill fästa uppmärksamheten på det genom att föreslå att riksdagen, med bifall till motionen 1974:864 punkten 2, som sin mening ger Kungl. Maj:t till känna vad utskottet anfört om statens utvecklingsfonds anknytning till styrelsen för teknisk utveckling. Detta är innehållet i reservationen 1 , och till den ber jag, herr talman, att få yrka bifall.

Herr talman! ”Den tekniska utvecklingens grundläggande betydelse för samhällets omdaning är obestridlig”, säger utskottet på s. 13 i det betänkande som vi just nu behandlar. Det blir då en grundläggande fråga hur och av vem denna tekniska utveckling styrs. Att den styrs är också obestridligt. Forskningsanslag beviljas till vissa projekt och inte till andra. För inte så länge sedan ansågs varje teknisk nyhet som något gott. En ny uppfinning hade skaffat mänskligheten ny kunskap, kunskap är något gott — okunnighet något som skall undanröjas. På senare år har denna inställning till tekniken börjat förändras. Man har börjat tvivla på att all teknik medför välsignelse. Det är inte alltid önskvärt att göra allt som man har tekniska möjligheter att göra. Alla förändringar behöver inte medföra förbättringar. Internationell erfarenhet visar att det går att stoppa också mycket stora och dyrbara projekt. Förre generaldirektören Bo Lundberg är på god väg att övertyga världen om vansinnet med Concord och andra överljudsplan för passagerare. Inom andra områden härskar fortfarande den snäva utvecklingsentusiasmen. Vi håller t.ex. på att få ett nytt sätt att meddela oss med varandra, ett nytt skriftspråk, en revolution minst lika stor som Gutenbergs uppfinning av boktryckarkonsten. Datorindustrins män tänker sig att deras sätt att kommunicera skall bli framtiden på allt fler områden, något som skulle innebära oöverblickbara förändringar för samhället. Vem har ansvar för denna utveckling? Kommer den att göra det lättare för vanliga människor att förstå sin situation och bemästra den? Eller vad är målet för utvecklingen? Och vem styr den? Dataindustriutredningens betänkande måste bli föremål för en förutsättningslös diskussion. Vi måste vara beredda att ändra färdriktning, även när stora investeringar låsts i ett mönster som visar sig felaktigt. Den storskaliga industrin dominerar vårt samhälle alltmer. Allt större resurser och allt större makt samlas där. Det ”byråkratindustriella komplexet” blir allt svårare att rå på. De forskningsprojekt som passar in i den storskaliga industrins modell känns hemtama för dem som dominerar när forskningsanslag fördelas. De områdena förstår man sig på. Att teknik skulle kunna vara något helt annat känns främmande för makthavarna. En småskalig teknik, som skulle göra ett annat livssätt möjligt, skulle passa den lilla industrin och underlätta arbetet för dem som använder redskapen. Det skulle vara en enkel, billig men elegant teknik som arbetar med naturen och inte försöker besegra den. Sådana tankegångar känns så främmande att de förlöjligas. Men samhället borde i stället vara mån om att öppna alla dörrar för alternativen. Låt oss se vad vi har att välja mellan! Statens pengar, dvs. skattebetalarnas pengar, behöver ju inte ytterligare påskynda den utveckling som går i de stora och etablerade banorna. Där finns tillräckligt med pengar ändå. När det gäller energiteknik satsar samhället huvuddelen av anslagen på atomkraft. De alternativ som finns blir inte trovärdiga, eftersom de inte får någon ekonomisk chans att visa sina möjligheter.

Det står emellertid klart att lejonparten av skattemedel till energiteknik nu går till atomkraften. I industridepartementets regleringsbrev till STU beräknas dessutom drygt 3 miljoner kronor till atomenergi under behovsområdet Materialteknik. Av den ytterst summariska framställningen i årets statsverksproposition, bilaga 15, framgår inte att man tänker sig några direktiv om ändrad fördelning för nästa budgetår. Departementschefen säger under S punkt 121: ”Kraftigt ökade insatser bör göras på projekt som syftar till effektivare energiutnyttjande.” Det är bra. Men till den uranbaserade energiforskningen räknar man också med ökade medel. En sådan snedvridning av samhällets stöd till förmån för en enda teknisk lösning av energifrågan kan inte godtas.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

Herr talman! På förekommen anledning vill jag markera min och min partigrupps ståndpunkt till punkten 1 i reservationen 2. Anslagen till energiteknisk forskning har i propositionen getts en stark slagsida till förmån för problem och uppgifter som sammanhänger med utnyttjandet av den s.k. smutsiga kärnkraften. Också i andra forskningssammanhang har liknande tendenser varit rådande. Detta framstår som felaktigt från främst tre synpunkter. För det första har riksdagen förbehållit sig en framtida handlingsfrihet i fråga om riktlinjerna för energiförsörjningen. Detta skulle redan i och för sig ha berättigat till en allsidigare fördelning av forskningsresurserna. För det andra har det i samband med fjolårets s.k. energikris och den efterföljande offentliga debatten framstått som uppenbart att forskningen här i landet rörande alternativa energikällor, vilka i framtiden kan bli aktuella för utvinning, varit försummad. Denna insikt hade bort påverka anslagspolitiken i helt annan grad än den enligt propositionen faktiskt gjort. För det tredje talar det allmänna forskningspolitiska läget för en prioritering av insatser till förmån för alternativa energikällor. Forskningsarbetet i fråga om uranbaserad kärnkraft representerar en epok som lider mot sitt slut. De nya och utvecklande insatserna måste göras företrädesvis inom andra sektorer av energikomplexet. Detta bör inte få hindras av att inflytelserika investerarintressen knutit vittsyftande planer kring en stor satsning på uranbaserad kärnkraft. Framsyntheten kräver en annan prioritering. Jag yrkar bifall till reservationen 2 av fru Hambraeus och mig.
Herr talman! Frågorna angående den tekniska forskningen och utvecklingen i vårt land är vi i stort sett överens om. Jag vill gärna peka på att anslaget till STU, styrelsen för teknisk utveckling, detta budgetår föreslås höjt med nära 34 miljoner kronor. Näringsutskottet påpekar i sin skrivning också att den tekniska utvecklingens grundläggande betydelse för samhällets omdaning är obestridlig. Vi är alltså överens om att detta är ett mycket viktigt område av samhällslivet och att det därför bör noga uppmärksammas. I motioner och i annat sammanhang har det anförts att vissa delar av STUs verksamhet kanske inte är så bra som de borde vara. Man klagar över att det finns för litet anslag till småföretagen, man har talat om bristande förbindelser med företagareföreningar, o. s. v. Man har kort sagt talat för en vidareutveckling av STU. Utskottet har resonerat om detta och har i sin behandling av ärendet kommit fram till att man bör se över STU:s organisation och arbetsfor mer. Utskottet föreslår därför att en utredning tillsätts, en utredning där utöver avnämarintressen och tekniska intressen också parlamentariker skall vara företrädda. Vi säger — jag vill gärna poängtera det, eftersom det i utskottet har ansetts att vi borde göra det — att utredningen dels bör arbeta snabbt, dels bör avvakta resultatet av vissa utredningar som direkt berör STU:s verksamhet. Vi menar alltså att utredningen bör genomföras så snabbt ske kan utan att föregripa de utredningar som herr Regnéll talade om och som direkt berör STU :s verksamhet. Det är inte möjligt att vänta på utredningen om finansieringen av forskningen o. s. v. Vi anser att den nu aktuella utredningen bör se över hela STU:s verksamhet men också ta ställning till hur man skall kunna skapa en regional organisation för STU. Om detta är som sagt utskottet enigt, och jag tänker inte beröra den frågan mer. I utskottets betänkande finns ett par reservationer, som jag gärna vill kommentera. Den första handlar om den s.k. utvecklingsfondens anknytning till STU. De som satt med i riksdagen i fjol minns kanske att kungen i sin proposition hade föreslagit att utvecklingsfonden skulle anknytas till industriverket administrativt men att den skulle få en mycket självständig ställning och en särskild styrelse. Det sades att utvecklingsfonden skulle ledas av en särskild styrelse samt administrativt knytas till industriverket genom att verket svarade för den löpande verksamheten i fonden. Detta ändrade riksdagsmajoriteten senare till att den i stället skulle anknytas till styrelsen för teknisk utveckling, men formuleringen i övrigt var densamma — att fonden skulle arbeta under stor självständighet. Nu hävdas det i en motion att det hela inte har blivit vad riksdagen avsåg; anknytningen till styrelsen för teknisk utveckling har inte blivit så intim som man menade att den skulle bli, sägs det. Jag tror att motionärerna är inne på fel väg; vad propositionen föreslog var att fonden skulle vara självständig och att administrativa göromål skulle handläggas av industriverket. Nu handläggs dessa i stället, enligt riksdagsbeslutet, av STU. Sedan är STU också med och bereder ärenden i förväg. Det finns folk från STU i styrelsen, och på det sättet har man samverkan. Jag tror att det finns ledamöter i styrelsen som kan berätta om detta bättre än jag gör, och jag går därför förbi dessa förhållanden. Vi har i utskottet ansett att det inte finns anledning att göra något särskilt uttalande i sammanhanget, utan det som har åstadkommits är vad som avsågs med riksdagens beslut. Den andra reservationen handlar om fördelningen av forskningsanslagen, och reservanterna vänder sig mot den föreslagna fördelningen av anslaget för insatserna inom behovsområdet energiteknik. Fru Hambraeus och herr Svensson i Malmö har anfört att de anser att vissa saker har eftersatts och att för mycket pengar har lagts på annat. Vi har i utskottet inte velat alltför ingående bedöma vad som är riktigt och inte riktigt ur rent vetenskaplig synpunkt. Utan tvivel kan just forskning beträffande kärnkraft ha en viss betydelse. Man måste veta vad man sysslar med. Ibland hävdas det att vi skall forska ännu mer för att veta vad som är riktigt och inte riktigt i det sammanhanget. Utskottet har här följt propositionen, som bygger på vad styrelsen för teknisk utveckling själv har föreslagit om fördelningen av anslag på olika titlar. Det är alltså inte märkvärdigare än så. På båda dessa punkter yrkar jag bifall till utskottets hemställan. Sedan vill jag också med några ord beröra frågan om en särskild delegation på havsresursområdet. En hel del utredningar är på gång, och det arbetas inom skilda departement på olika avsnitt av det här området. Från början ansåg vi att det kanske inte nu finns anledning att tillsätta en särskild delegation; Kungl. Maj:t borde i stället pröva frågan när mer av utredningsresultaten lagts fram. Men efter diskussion i utskottet har vi kommit fram till den ståndpunkten att vi anser att det är riktigt att tillsätta en havsresursdelegation. Vi skriver därför att vi anser att det är en ändamålsenlig form och förutsätter att frågan prövas av Kungl. Maj:t samt att förslag läggs fram till nästa år. Jag vill bara poängtera att det varit mer en gradskillnad än en artskillnad i uppfattningarna inom utskottet, men det är ett enigt utskott som står bakom förslaget. Sedan finns, herr talman, inte mycket mer att säga. Jag vill bara peka på att hela problematiken kring vår forskningspolitik, riksdagens ställning i detta sammanhang, riksdagsledamöternas kunskaper o. s. v. också har tagits upp i en skrivelse från riksdagsrevisorerna. De frågorna behandlas emellertid på annat håll än i näringsutskottet; det är framför allt utbildningsutskottet som har med forskningsråden och forskningen vid våra universitet att göra. I den nämnda skrivelsen pekas på att det pågår en översyn av dessa frågor; det framförs synpunkter på riksdagens hela befattning med dem, särskilda sekretariat osv. Jag skall inte gå djupare in på det än att jag anför att STU finns med också där. Det är inte någon anledning för riksdagen att i dag ta någon bestämd ställning härvidlag på annat sätt än att uttala att det bör tillsättas en utredning, som skall arbeta förutsättningslöst. Utskottet ger således inte någon uppfattning till känna när det gäller frågan huruvida STU skall förvandlas till stiftelse.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

Herr talman! Efter allt som har sagts och hänt i STU-frågan den senaste tiden finns det all anledning — såsom tidigare framhållits av herr Regnéll och utskottets ordförande herr Svanberg — att granska styrelsens departementala förankring, dess organisation, verksamhetsformer och arbetssätt. Å andra sidan skulle det väl, helt oavsett de aktuella händelserna, ha varit påkallat och befogat med en genomgripande översyn, av skäl som jag i någon mån skall återkomma till. Utskottets ordförande har redovisat ett enigt utskotts positiva inställning till utredningskravet och det skulle i och för sig kunna räcka med det, men det må kanske tillåtas mig, herr talman, att utveckla några aspekter på STU:s verksamhet och den föreslagna utredningen. Liksom utskottet utgår jag visserligen från att den föreslagna organisationsoch verksamhetsutredningen avvaktar prövningen i särskild ordning av de påtalade ansvarsfrågorna — de som direkt berör STU — och att man självfallet också skall avvakta redovisningen av de administrativa åtgärder som under en övergångstid vidtas genom industridepartementets försorg. Den omfattning som anslagsfrågorna fått kan emellertid, såvitt jag förstår, på ett olyckligt sätt innebära att den föreslagna utredningen skjuts på en ganska osäker framtid, till stor olägenhet för STU:s arbete och dess avnämargrupper. Om så skulle bli fallet gäller det enligt mitt förmenande att finna former för att utredningen på lämpligt sätt i varje fall kan förberedas genom faktainsamling osv. STU fyller väsentliga uppgifter för statens stöd till teknisk forskning och industriell utveckling, det är inget som helst tvivel om det. Styrelsen fick, då den inrättades 1968, överta uppgifter som ditintills hade omhänderhafts av statens tekniska forskningsråd, Malmfonden, institutet för nyttiggörande av forskningsresultat samt Svenska uppfinnarkontoret. Genom det nya ämbetsverkets tillkomst åstadkoms en önskvärd samordning och i flera avseenden också en effektivisering av arbetet. Under hand har organisationen, som vi vet, tillförts värdefulla komplement i form av bl.a. de till vissa universitet och högskolor knutna kontaktsekretariaten samt genom tillkomsten av statens utvecklingsfond. På vissa punkter — det har vi klart för oss — har emellertid under de gångna verksamhetsåren riktats kritik mot STU. Ute på fältet har den uppfattningen vuxit sig allt bredare att STU har för tröga och tidskrävande arbetsrutiner samt att ärendebehandling och beslut i alltför ringa omfattning i verklig mening decentraliserats till styrelsens nämnder och ansvariga befattningshavare inom styrelsen. Personligen tror jag med andra ord att handläggningsproblematiken är en av nyckelfrågorna i betydligt större utsträckning än det i motionerna 864 och 1529 aktualiserade spörsmålet om lämplig verksamhetsform — ”ämbetsverk eller stiftelse”. I sammanhanget bör man erinra sig det uttalande som gjordes av det beredande statsutskottet vid 1968 ås riksdagsbehandling, nämligen att beslutsfunktionen inom STU när det gäller anslagsgivningen så långt det är möjligt skall decentraliseras utan att överblick och initiativ hos styrelsen och verkschefen går förlorade. Såväl föredragande departementschefen som utskottet underströk också kravet på flexibilitet i arbetsformer och arbetssätt. Till den angivna inriktningen av arbetets bedrivande bör läggas — som också framhölls av herr Svanberg — det under hand allt starkare framväxande kravet på en fördjupad regionalisering av STU:s verksamhet genom bl.a. företagarföreningarna och kontaktsekretariaten. Men det finns, herr talman, förvisso också andra frågor som pockar på uppmärksamhet i kanske större utsträckning än spörsmålet om lämplig organisation för STU, i meningen lämplig verksamhetsform. Sålunda har det gjorts gällande att samordningen 1968 har medfört att den tekniska grundforskningen har kommit på undantag. Jag tror att det är rätt. I och med att STU även övertog de uppgifter som handhades av statens tekniska forskningsråd integrerades kan man säga under samma tak måloch grundforskning. Det är i och för sig värdefullt att teori och praktik på detta sätt länkas samman och att grundforskningen och den tillämpade vetenskapen arbetar hand i hand, men det tekniska områdets praktiska struktur och kraven på snabba resultat medför lätt en prioritering av den målinriktade forskningen och de industriella utvecklingsprojekten. Även på denna punkt bör erinras om 1968 års riksdagsbehandling, vid vilken folkpartiet, centerpartiet och dåvarande högerpartiet samstämmigt framhöll behovet av att vid sidan av STU med i huvudsak samordnande och förvaltande uppgifter bibehålla ett forskningsråd med anslagsgivande uppgifter. Ett av huvudskälen till detta system var just beaktandet av grundforskningens krav. Som framgår av det utskottsbetänkande som vi i dag behandlar har forskningsproblematiken uppmärksammats och behandlats av bl.a. forskningsrådsutredningen, som har föreslagit att en särskild nämnd bör inrättas inom STU med uteslutande uppgift att ägna sig åt de tekniska grundforskningsfrågorna. Nämnden för teknisk grundforskning föreslås få disponera en särskild medelsram. Oavsett arrangemang — inom eller, som föreslogs 1968, utom STU — måste spörsmålet självfallet bli föremål för en ingående prövning av den av näringsutskottet föreslagna utredningen. Utöver handläggningsfrågorna och forskningsproblematiken har under hand ytterligare ett viktigt spörsmål aktualiserats — för övrigt också framfört med stort eftertryck av vice ordföranden i STU, generaldirektör Lennart Holm, i hans hörnartikel i dagens DN under rubriken ”STU — ingen formsak”.

Vad betyder t.ex. utfallet av pågående vetenskapliga utredningar på trafikbulleroch trafikvibrationsområdet för den kommunala generaloch stadsplaneläggningen? För att ta ett konkret exempel: I Uppsala kommun har man i samråd och samverkan med berörda forskningsinstitutioner visat intresse inte bara för den tekniska forskningen utan också för samhällsinriktad forskning över huvud taget. Nå, hur förhåller det sig då med frågan om STU:s verksamhetsform?

Låt mig dock helt kort, herr talman, få deklarera den uppfattningen att jag inte utan vidare, och framför allt inte utan en föregående mycket ingående utredning, kan inse att ämbetsverksformen — i motsats till stiftelseformen — utesluter betryggande arrangemang för ifrågasatt sekretess, en smidig anställningsoch personalpolitik och en inom vida anslagsramar decentraliserad beslutsfunktion. Detta kan såvitt jag förstår åstadkommas även inom ramen för ett ämbetsverk. Gällande sekretess och offentlighetslagstiftning samt i den statliga förvaltningen tillämpade — eller i varje fall möjliga - kontraktsprinciper och förekommande programbudgetering kan, såvitt jag förstår, ge i varje fall de formella ramarna och garantierna. En annan sak är förvisso med vilket innehåll dessa ramar fylls och hur relationerna mellan de ansvariga befattningshavarna på olika nivåer utvecklas. Oavsett verksamhetsform förefaller det också ligga i sakens natur att den tekniska forskningens och utvecklingens inriktning måste länkas in i ett politiskt-parlamentariskt sammanhang.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

Herr talman! Jag skall inte gå in på den intressanta problematik som herr Nyquist behandlade — jag åhörde hans anförande med stort intresse. Jag skall i stället i ett kort inlägg koncentrera mig på våra havsresurser och de förslag som framförts i havsresursutredningens betänkande och som går ut på ett bättre tillvaratagande av havets tillgångar.

Det behövs ett förslag om en långsiktig planering av utforskningen av våra havsområden. Vi vet att Östersjöns nersmutsning gått långt — syrehalten i Östersjöns djup har minskat drastiskt. Det behövs betydande forskningsinsatser på olika områden. Havet är en viktig råvarukälla — där finns tillgång på sand, grus och andra material vilka behöver kartläggas. Med tanke på den framtida exploateringen behövs en omsorgsfull planering för att man skall undvika rovdrift och negativa ekologiska effekter. Det behövs vidare forskningsinsatser på fiskeområdet. Det krävs en förbättring av vår sjömätning och en bättre kartläggning av klimat, väder och strömförhållanden i havsområdet, så att vi bättre kan utnyttja de möjligheter havet ger. Räddningsoch bärgningstjänsten måste utvecklas. Oceanografiska mätningar behövs för miljövård, sjöfart, fiske och grundforskning. Det erfordras vidare en prognosberedskap bl.a. i fråga om utbredningsoch blandningsförlopp när det gäller föroreningsutsläpp som kan framkalla katastrofer. Havsforskningen vid våra högskolor behöver andra och bättre resurser. Slutligen kan man nämna nödvändigheten av en koordinering av de svenska insatserna med internationell havsforskning. Det anses att den svenska havsforskningen är starkt splittrad. När man läser betänkandet kan man få förhoppningen att utskottet tillstyrker dessa motioner. Jag tror också att utskottets ordförande i debatten har gjort gällande att så är fallet. Näringsutskottet skriver: ”Utskottet delar motionärernas uppfattning om behovet av ett i fastare former bedrivet samarbete inom området. För en sådan samordning torde den av havsresursutredningen föreslagna delegationen vara en ändamålsenlig form. Utskottet förutsätter därför att denna fråga kommer att prövas av Kungl. Maj:t och att förslag föreläggs nästa års riksdag.” Hur kommer då Kungl. Maj:t att pröva frågan? Sker det i enlighet med havsresursutredningens förslag eller i de mer obestämda former som hittills har karakteriserat departementets handlande? Jag kan ha orsak att förmoda att det senare blir fallet. Med de möjligheter jag såsom motionär har haft att sätta mig in i denna fråga vill jag uttrycka en stark oro över att t.ex. några personer i departementet föreslår statsrådet Rune Johansson att gå helt andra vägar än havsresursutredningen föreslår. Jag är alltså långt ifrån säker på att utskottets skrivning och önskemål ger det resultat som de flesta inom utskottet avsett. 1972 avgav havsresursutredningen sitt betänkande. Det var en expertutredning, som verkligen gjorde skäl för namnet. Betänkandet var kvalitativt välgjort. Det fick till övervägande del ett starkt positivt mottagande av remissinstanserna. Många tunga remissinstanser sade sitt ja, bl.a. arbetsmarknadens olika parter. Utredningen kritiserade inte i hårda ordalag vår efterblivenhet i fråga om kunskaper och forskning om våra havstillgångar. Men den som läst utredningen kan konstatera att det finns skäl för en verklig självrannsakan på detta område. Sveriges standard på det tekniska och vetenskapliga området, Sveriges know-how och Sveriges möjligheter att ta vara på sina tillgångar på andra områden motsvaras inte av den aktivitet som vi har visat när det gäller havsresurserna. Sveriges areal under vatten utgör ungefär 40 procent av vår synliga landareal. Vi har sannolikt mycket stora tillgångar att hämta under vatten. Vi har ett stort ansvar för miljön. Genom att Sverige är omflutet av vatten, har vi ett globalt ansvar för dessa tillgångar. Havsresursutredningens målsättning går betydligt längre än den som anvisas i de direktiv som styrelsen för teknisk utveckling fått för att utreda formerna för havstekniska forskningsoch utvecklingsinsatser. Från många håll hade man väntat att havsresursutredningens förslag skulle ha tagits upp i årets petita. Det var en besvikelse att statsrådet direkt sade att han inte var beredd att föreslå detta men däremot att ytterligare utreda vilken prioritering av åtgärderna som skulle kunna vidtas. Ett sådant förslag framfördes också av statsrådet i april. Jag kan inte förstå varför den nya utredningen inom STU gjordes på detta sätt. Jag vill fråga industriministern: Vilket är motivet? Ville man stoppa havsresursutredningens förslag? De som kan detta område säger att vi ligger många år efter flera industriländer. Hade vi befunnit oss längre fram, där vi borde ligga, hade våra samarbetsmöjligheter med exempelvis Norge varit betydligt bättre när det gäller oljeprojektering. Vårt näringsliv hade varit bättre berett att delta i det tekniska arbetet på det området. Vi kan inte vänta längre utan måste gå till verket med en samrådsgrupp som kan behandla hela denna problematik. De informationer som jag har fått visar att flera departement arbetar med frågorna om våra havsresurser, bland vilka också ingår miljöfrågor. Om departementen går in på varandras områden, så uppstår det irritation över att man så att säga trampar varandra på tårna. Man är heller inte klar över vad den ene och den andre gör, och därigenom blir det stora vita fläckar som aldrig kommer att behandlas. Jag kan inte tänka mig att det kan vara riktigt och naturligt att en kvalificerad grupp arbetar inom STU med uppgift att verka för egen förkovran och egna intressen och att den arbetar ungefär så som industriministern sagt i sina direktiv. En sådan arbetsuppgift är givetvis mycket viktig, men låt då en intern grupp inom STU arbeta med den. Vad som erfordras är att man bräddar arbetet med alla de frågor som jag har angivit i början av mitt anförande, ett arbete där departement, STU, marinen, näringslivet, arbetsmarknaden och forskningen skall vara representerade. Herr talman! Jag skall inte ta kammarens tid i anspråk längre utan vill bara ställa ett par frågor till utskottsordföranden och statsrådet: Är det utskottets avsikt att inte bara Kungl. Maj:t skall pröva frågan utan att man verkligen räknar med att tillsätta en samrådsgrupp? Och kommer statsrådet att tillsätta en sådan grupp i enlighet med vad jag kan förstå att majoriteten av utskottets ledamöter önskar?
Herr talman! Till herr Lothigius vill jag bara säga att om det kommer att påfordras att vi tillsätter en samrådsgrupp så får vi överväga det. Målsättningen har klart angivits i den recit som näringsutskottet har presenterat. Låt mig utöver det säga att jag hälsar med stor tillfredsställelse det förslag som utskottet har lagt fram beträffande en förutsättningslös utredning kring STU. Jag gör det inte minst med hänsyn till att det är ett vittnesbörd om att riksdagen tar sin del av det ansvar som vi gemensamt har för att de av riksdagen beslutade institutionerna verkar i överensstämmelse med riksdagens och regeringens beslut och intentioner. Den sista delen av detta mitt uttalande är vad jag också framhållit för chefen för STU. Jag vill därutöver tillägga att den berörda utredningen har vi inte på något sätt anledning att skjuta på en obestämd framtid. Om riksdagen beslutar om en sådan, så kommer vi att så snart som möjligt vidta de förberedande åtgärderna för utredningsarbetet.
Herr talman! Statsrådet sade att om det erfordras kommer vi att osv. Vem avgör, herr statsråd, om det erfordras? Vilket material ligger som underlag för bedömningen av om det erfordras? Är det inte havsresursutredningens förslag med dess mycket starka tekniska inriktning som skall vara underlaget för ett sådant beslut? Om det är på det viset, ser jag med optimism fram emot att en samrådsgrupp skall komma till stånd.
Herr talman! Herr Lothigius vill ha ett förtydligande av vad utskottet menar. Jag kan bara säga att utskottet menar exakt vad vi skrivit på vanligt riksdagsspråk: ”Utskottet förutsätter därför att denna fråga kommer att prövas av Kungl. Maj:t och att förslag föreläggs nästa års riksdag.” Ett sådant uttalande från riksdagen innebär en klar viljeyttring. Det behöver inte särskilt poängteras.

Herr talman! Företagareföreningarna i vårt lands 24 län har fått mer att göra, och sannolikt kommer deras arbetsuppgifter att öka successivt. Genom höjda statliga anslag har det också varit möjligt att utöka föreningarnas personalresurser, och det har också inneburit en betydande utökning av verksamheten i vad gäller både rådgivning och service. En av orsakerna därtill är tillkomsten av statens industriverk från den 1 juli 1973. Det har för företagareföreningarna medfört ökade arbetsuppgifter, och man kan väl också ha anledning att räkna med att arbetsuppgifterna i fortsättningen kommer att bli fler. Man kan säga att företagareföreningarna i sina respektive län är industriverkets regionala känselspröt. Liksom tidigare skall företagareföreningarna bistå de små och medelstora företagen med kreditförmedling och rådgivande verksamhet. Det är arbetsuppgifter som självfallet kan göras alltmer omfattande, eftersom det finns en ökad flora av saker att hålla reda på. Men det finns också många resurser som man inom företagen skulle kunna utnyttja bättre genom att företagareföreningarna kom in och hjälpte den enskilda företagaren, som ofta har svårt att komma till rätta med allt detta. Utskottet har varit enhälligt i sitt betänkande, men det har även väckts motioner i anledning av propositionen. Vi har i utskottet bedömt frågan om administrationsanslaget som den mest väsentliga. Utskottet har alltså föreslagit ett anslag som är 3 miljoner kronor högre än vad som föreslås i propositionen, och detta medför väsentligt ökade resurser för företagareföreningarna. Det har vi bedömt som det mest angelägna. Därför har vi i paketlösningen inte ansett oss kunna biträda motionsförslag om bl.a. höjning av räntegarantin från 0,5 till 2 procent av räntan på utlånade medel. Föreningarna kan, därest de har en brist genom förluster, genom särskild framställning till industriverket begära täckning för sådana förluster. Under punkten 3 behandlas lånetakets höjd. För endast ett par år 43 sedan höjde riksdagen lånetaket från 150 000 till 200 000 kronor, och det var väl motiverat eftersom kostnadsstegringen varit avsevärd. Utskottsmajoriteten anser nu att alltför kort tid har förflutit sedan man genomförde denna höjning. En annan väsentlig sak som har framförts från Företagareföreningarnas förbund är att den ordinarie kreditverksamheten över bankerna måste utnyttjas så långt det är möjligt. Om man höjer lånegränsen till 300 000 får man räkna med att bankerna inte är så villiga att bevilja de lån som är lämpliga, utan företagareföreningarna får ta även dessa lån. Det blir alltså ett minskat utrymme för den mindre långivningen, som är av avgörande betydelse för företagareföreningarna och framför allt för de mindre företagen. Därför har vi inte ansett det vara angeläget att tillstyrka dessa motionskrav. Dessutom är det så att om man har ett låneprojekt som överstiger 200 000 kronor kan man genom särskild framställning få beloppet höjt. Utskottet har alltså vid sina överväganden ansett det mest angeläget att öka administrationsbidraget och därför stannat för en paketlösning. Det innebär att Företagareföreningarnas förbund och företagareföreningarna får 3 miljoner kronor utöver det tidigare anslaget, och det är ett mycket värdefullt tillskott. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! I motionen 866 har vi motionärer krävt att löntagarorganisationerna skall få representation i företagareföreningarnas styrelser. Den här frågan har varit föremål för riksdagens behandling vid flera tillfällen, och vi motionärer har icke förtröttats utan återkommit. Utskottet har nu äntligen tillmötesgått oss. Fru Lundblad och herr Karlsson i Malung, båda huvudmotionärer, har tidigare motionerat i denna fråga. De krav vi aktualiserat är viktiga ur löntagarsynpunkt, och vi tror att många missuppfattningar och vissa felsatsningar kan undvikas om de fackliga representanterna sitter med i företagareföreningarnas styrelser. Det kan göra bedömningen mera allsidig, och frågan kan ventileras från alla håll. Detta bör berika debatten eftersom löntagarna redan på ett tidigt stadium kan påverka beslut som berör arbetskamraterna ute på arbetsplatserna. De remissvar som inkommit är till övervägande delen positiva. Framför allt de stora löntagarorganisationerna LO och TCO anser det viktigt att medlemsorganisationerna ges säte i styrelserna. LO gör en parallell med jordbrukspolitikens regionala organisation och pekar på att inom jordbruket sysselsätts ca 250 000 personer medan det inom industrin sysselsätts inte mindre än ca 1 miljon personer och här saknas facklig representation. LO menar att ju mer samhället satsar, desto mer uppenbart bör kravet på samhällelig insyn i bl.a. företagareföreningarna framstå. LO och TCO är beredda att åta sig ansvaret och påverka utvecklingen även på detta område, och det har vi alla anledning att hälsa med största tillfredsställelse. Företagareföreningarnas förbund anser att en breddning av styrelsens sammansättning är till fördel för företagareföreningarnas arbete och helt i linje med strävanden efter ökad information och insyn i näringsliv och samhälle. SHIO och SAF anser däremot att motionen inte måtte föranleda någon åtgärd från riksdagens sida. De anser att det nuvarande systemet fungerar tillfredsställande. Vi motionärer har alltid hävdat att om nuvarande valordning bibehålls ges icke fackliga organisationer företräde i företagareföreningarnas styrelser, om inte riksdagen uttalar sig för detta. Mönstret från SAF-direktörerna känns igen. Man vill tydligen inte ge löntagarna den berättigade representationen. Motionen och motionsyrkandet får ses som ett led i den allmänna demokratiseringsdebatt som pågår i samhället. Löntagarnas berättigade representation även på detta område bör berika diskussionen och bredda det fackliga inflytandet. Herr talman! Till sist vill jag med ett par ord beröra det arbetsutskott som utses inom respektive företagareförenings styrelse. De flesta utskott har man gett klart definierade och i många fall rätt vidsträckta befogenheter. Jag hoppas att näringsutskottet har rätt i sin bedömning att denna fråga är av sekundär betydelse och att den förväntade förändringen av företagareföreningarnas styrelser automatiskt avspeglar sig även i arbetsutskottens sammansättning. Herr talman! Jag har inget annat yrkande än utskottets och yrkar därmed bifall till näringsutskottets betänkande 33, vilket i princip är ett bifall till motionen 866.

Herr talman! Det är alldeles riktigt som herr Andersson i Örebro här har sagt att när det gäller behandlingen av bidragen till företagareföreningarnas verksamhet har det skett en samlad bedömning av olika förslag. Detta sägs också på s.7 i utskottets betänkande. Eftersom utskottet är enhälligt i sitt ställningstagande, kan jag i stort sett instämma i vad herr Andersson i Örebro anfört. Jag är lika angelägen som han att understryka betydelsen av att föreningarna får ökade resurser under nästa budgetår.

När det gäller motionen om representanter från de fackliga organisationerna i företagareföreningarnas styrelser ställde herr Persson i Karlstad inte något annat yrkande än bifall till utskottets hemställan. Därför behöver inte jag säga många ord. Jag vill dock understryka några saker i utskottets betänkande under punkten 1. Herr Persson sade att utskottet haft att behandla ungefär samma motion som vid förra årets riksdag. Detta är riktigt. Då förutsatte utskottet att föreningarna ute i länen skulle ta initiativ i det avseende som motionärerna pläderat för, nämligen att ledamöter från de fackliga organisationerna skulle utses i företagareföreningarnas styrelser. Det har dock inte hänt något under det gångna året. Lovvärda försök har gjorts i ett par fall men utan resultat. I en förening avvisade helt enkelt föreningsstämman ett förslag om stadgeändring som skulle ha inneburit att två representanter hade kunnat väljas från de fackliga organisationerna i länet. Det är alltså mot bakgrund av att det här inte har hänt något som utskottet i år skärper sin skrivning och föreslår riksdagen att som sin mening ge Kungl. Maj:t till känna vad utskottet anfört. Om nu riksdagen bifaller näringsutskottets hemställan på denna punkt — alla skäl talar väl för detta eftersom utskottet är enhälligt — förutsätter jag på goda grunder att ett initiativ tas från departementets sida. De organisationer som herr Persson i Karlstad räknade upp och till vilka utskottet remitterat motionen för yttrande har också i stort sett varit positiva till motionsyrkandet, och detta ger ju ytterligare underlag för att frågan kommer att lösas på ett tillfredsställande sätt. När det gäller antalet styrelseledamöter i föreningarnas styrelser har utskottet inte sagt något, men jag förutsätter att i de flesta fallen — åtminstone i alla de föreningar som nu har sju ledamöter i styrelserna — och det har de flesta föreningarna i landet — kan antalet ledamöter utökas. På det sättet tillgodoses de anspråk som ställs i motionen på representanter från de fackliga organisationerna. Jag tror också att det främst från två utgångspunkter är väsentligt att det nu blir representanter för de fackliga organisationerna i föreningarnas styrelser. För det första får de fackliga organisationerna genom styrelseledamöter en berättigad insyn i föreningarnas verksamhet. För det andra kommer med all säkerhet genom en sådan styrelserepresentation många missförstånd att skingras — missförstånd som enligt min mening varit oberättigade men likväl förståeliga. Herr talman! Med det anförda yrkar även jag bifall till utskottets hemställan på alla punkter.

Herr talman! Metallmanufakturindustrin väntas stå inför en omfattande omställning. Plastprodukter kommer in och ersätter tidigare metallvaror. Mekaniseringen tränger tillbaka produktionen och försäljningen av de traditionella handverktygen. Distributionsstrukturen ändras snabbt. Den här industrigrenen sysselsätter ca 78 000 personer fördelade på ungefär 1 800 arbetsställen. Företagen är i huvudsak mindre eller medelstora. Branschen är i mindre utsträckning än andra grenar av verkstadsindustrin inriktad på export. Den är också koncentrerad till vissa regioner, främst Eskilstuna-, Stockholmsoch Värnamoregionerna. Man räknar med att tillväxttakten i branschen kommer att bli låg under 1970-talet. Det måste också betonas att det inte är en enhetlig bransch. Konkurrenssituationen, företagsstrukturen, efterfrågeutvecklingen m.m. skiljer sig avsevärt inom olika delar av branschen, och det är de förhållandena som måste ligga till grund för en bedömning av behovet av olika åtgärder. Den omvandling av branschen som sker är en nödvändig process för att motsvara en förändrad efterfrågan på de produkter som tillverkas. Åtgärder för att skapa bättre utvecklingsmöjligheter för metallmanufakturindustrin måste — som framgår av vad jag här sagt — vara inriktade på att förändra förhållandena inom företagen, relationerna mellan företagen i branschen och relationen mellan branscherna. Det är mot den bakgrunden som det i propositionen 63 föreslås en rad insatser, som redovisas i näringsutskottets betänkande nr 34. De åtgärder som föreslås för metallmanufakturindustrin syftar till att höja kunskapsnivån inom branschen, främja exporten och åstadkomma en mer planmässig strukturomvandling inom vissa delar av branschen. Sålunda föreslås att delar av manufakturindustrin skall inordnas bland de branscher som omfattas av statliga lånegarantier, strukturgarantier och omställningsbidrag. Vidare föreslås att en teknisk konsulentverksamhet inrättas med viss inriktning mot Eskilstuna och att verksamheten skall Nr 83 drivas på försök under tre år. Därutöver innebär propositionens förslag Torsdagen den att intensifierade insatser görs i fråga om företagsservice för manufaktur 16 maj 1974 företag under tre år. Kostnaden beräknas till 1450 000 kronor, varav 450 000 kronor avser budgetåret 1974/75. Slutligen föreslås att exportfrämjande åtgärder sätts in inom en medelsram av 2,1 miljoner under en treårsperiod. Budgetåret 1974/75 beräknas kostnaderna uppgå till 700 000 kronor. Totalt beräknas insatserna för hela perioden till 3 350 000 kronor, varav 1 150 000 kronor faller på budgetåret 1974/75. I reservationen av herr Regnéll m.fl. anföres att ytterligare medel bör anslås till teknisk service. Utskottet har funnit att motionärernas önskemål i huvudsak blivit tillgodosett genom det förslag som nu är under behandling. Jag yrkar därför, herr talman, avslag på reservationen och bifall till vad utskottet hemställt under alla punkter i betänkandet.

Herr talman!

Världshushållningsmässigt är det här bra. Det finns ingen översinnlig makt som säger att vi svenskar i alla tider skall leva skyddat och gott på inmutade områden. När andra gör framgångsrik entré på dessa får vi använda våra resurser, vår fantasi och vårt kunnande för att hänga med i konkurrensen och för att utveckla verksamheter på andra områden där våra förutsättningar är goda. Sådana här omställningar får dock följder för sysselsättningen och kan slå mycket hårt regionalt. Så har genom den här processen på metallsidan skett i Eskilstuna. Medvetna statliga åtgärder i det förgångna har gjort Eskilstuna till en järnmanufakturstad. Detta befriar naturligtvis inte kommunen och dess näringsliv från ansvar. Starka lokala satsningar har gjorts i samverkan, men utgångspunkten ger staten ett särskilt ansvar som, det skall villigt erkännas, den regering vi har inte har undandragit sig. Den partiella stödområdesplaceringen har varit till nytta. De statliga lokaliseringsåtgärderna är liksom en hel del annat också värdefulla. Tro inte att det alltigenom råder nöd och elände i Eskilstuna. Vi har allmänt goda konjunkturer och det drivs en riktig politik i landet som också kommer Eskilstuna till del, men nog medför en minskning med 3 000 arbetstillfällen under ett decennium — med de följder detta har för löneläge och skattekraft m.m. — problem för en så pass liten kommun. Jag har här lagt samman den nedgång som har skett med metallmanufakturutredningens prognos. Denna utredning pekar, liksom industriministern och regeringen i propositionen, på att tillskott behövs särskilt beträffande : offentlig 49 förvaltning. Detta talar väl så tydligt om var industriverket bör ligga, varför en stor del av den eljest motsedda debatten på nästa punkt av kammarens föredragningslista bör vara överflödig. De branschinriktade åtgärder som regeringen föreslagit i propositionen välkomnas varmt i Eskilstuna. Det räcker med att utan ovationer och uppräkning av väl kända fakta notera detta. Det räcker också med att ta fasta på vad som sägs om industriverkets ansvar i vad gäller industriella nytillskott, och jag hoppas att utfästelsen om stöd för utflyttning av privat förvaltning når fram till rätt adress. Metallmanufakturutredningen har funnit att Eskilstunaregionen också behöver stimulans utanför den bransch som hittills gett regionen dess karaktär. Det pekades i utredningen på: Allt detta är saker som de socialdemokratiska riksdagsmännen i Sörmland har brutit lansar för. Det skall vi fortsätta med. Ett i helhetshänseende viktigt steg i rätt riktning tas genom bifall till näringsutskottets hemställan i dess betänkande nr 34. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till näringsutskottets hemställan.

Herr talman! När regeringen i fjol föreslog att industridepartementet skulle byggas ut med ett ämbetsverk frågade vi oss på moderat håll om detta verkligen var riktigt. De utredande uppgifterna rörande industriella förhållanden här i landet hade, tyckte vi, klarats av tillfredsställande i samarbete mellan industridepartementet och de olika intresseorganisationerna.

Nå, verket kom till stånd från den 1 juli i fjol, och nu föreslås en 37 ytterligare utbyggnad. Detta har vi reagerat emot och sagt att takten bör åtminstone vara långsammare och försiktigare när det gäller att bygga ut detta redan ganska stora ämbetsverk. Det har också i detta ärende väckts en motion, nr 1724, som går ut på en reduktion av det antal tjänster som föreslagits i propositionen. För att ge en uppfattning om den nedskärning som man siktar till i motionen kan jag nämna att man skulle spara ungefär 2 miljoner kronor, dvs. man skulle gå ner från föreslagna 13,4 till 11,6 miljoner, alltså ungefär 15 procent lägre. Vi föreställer oss att man skulle uppnå samma effektivitet genom att i större utsträckning samarbeta med de näringslivsorganisationer som i många fall redan förfogar över en god statistik och har god överblick av hurdant läget är. Detta är bakgrunden till motionen och till reservationen 2, till vilken jag, herr talman, ber att få yrka bifall.

Herr talman! Kursverksamheten vid statens industriverk bör huvudsakligen, men alls inte uteslutande, avse att fylla det utbildningsbehov som finns främst hos mindre och medelstora företag. Jag hänvisar här till det särskilda betänkande om företagarutbildning som det särskilda rådet för mindre och medelstora företag inom industriverket har avgivit. Statens institut för företagsutveckling , som enligt propositionen nu skall inordnas i industriverket för att ta hand om detta utbildningsbehov, har växt ut genom ombildning av det tidigare hantverksinstitutet. Med en gammal fin tradition att vårda hantverk och yrkeskunskap har det utvecklats till ett tekniskt institut med till största delen utbildningsuppgifter. SIFU har väl inte helt kommit över problemen med den omställningen, och hantverksutbildningen har sannolikt därigenom hamnat i en något akademisk miljö. Omställningsproblemen blir naturligtvis återigen betydande vid inordningen i industriverket, vilket utskottet väl inser. Det är nödvändigt att med utgångspunkt från det betänkande om företagarutbildningen som jag nämnde klarlägga utbildningsbehovet för företagsledare vid mindre och medelstora företag. Den svenske småföretagaren är vanligen en praktisk man med folkskola. Han behöver således oftast som ett första studiemål komplettera sin allmänna utbildning. Som ett andra studiemål behöver han när företaget växer inhämta kunskaper på högskoleeller gymnasienivå i företagsekonomi och anslutande ämnen, i arbetsledningens psykologi och i aktuell teknik. Slutligen behöver han som ett tredje studiemål genom särstudier skaffa sig en bild av sina egna och sitt företags möjligheter samt följa med de tekniska och marknadsmässiga förändringarna inom sitt fack. En företagsledare har begränsade möjligheter att längre tid vistas borta från sitt företag. Därför är det viktigt att han bereds möjlighet att studera på hemorten. När det gäller det första studiemålet och större delen av det andra är vuxenutbildningen på närmaste gymnasieort den lämpligaste studieformen. För den mest kvalificerade delen av vad jag kallar det andra studiemålet medför den decentralisering som U 68 föreslagit alla möjligheter för företagsledaren att studera hemmavid. Vad som erfordras är samordning på orten med det allmänna utbildningsväsendet och spridning av kännedom om de möjligheter som finns. Det är en uppgift Nr 83 för de lokala eller regionala organ som skall betjäna industriverket. Det Torsdagen den tredje studiemålet kräver särskilda åtgärder för kursuppläggning och 16 maj 1974 läromedelsproduktion, för vilka direkta insatser erfordras från industriverket genom den inordnade SIFU-enheten. Om studieverksamheten i så stor omfattning som jag här nämnt bedrivs inom det allmänna skolväsendets, huvudsakligen vuxenutbildningens, ram blir den kostnadsfri för den enskilde, och något anslag till stipendier för dessa studier — i likhet med vad som föreslagits i motionen 1725 — erfordras då inte. Hur industriverket skall betjänas regionalt är en fråga som är viktig i detta sammanhang. Det börjar nu emellertid bli alltmer erkänt att företagareföreningarna är mest lämpade för den uppgiften. Genom sitt inslag av såväl statligt som kommunalt och enskilt medlemsintresse är de bäst skickade som kontaktorgan i båda riktningarna, både uppåt och nedåt. De är lämpligt förankrade för regionala uppgifter, och i ansvaret med det enskilda medlemskapet finns en garanti för att de orimliga anspråk som ofta ställs på helstatliga organ inte förkväver verksamheten. För den regionala verksamheten för utbildning föreslås i propositionen att en utbildningskonsulent efter hand anställs vid varje företagareförening. Till detta har utskottet uttalat sin anslutning. Det är viktigt att den studiekonsulenten blir rätt man, att han talar företagarnas eget språk, dvs. ett för vanligt folk begripligt språk och inte omgärdar sig med något glashus av barfotaekonomiskt krumbuktspråk. Med en filialverksamhet av SIFU-enheten inom industriverket finns en uppenbar risk för en regional dubbelorganisation till företagareföreningarna, vilket givetvis vore högst olyckligt. Utskottet har därför inte biträtt förslagen i olika motioner om filialer, utan utgår ifrån att industriverket och Kungl. Maj:t hanterar redan befintlig filialverksamhet med den försiktighet som antyds i propositionen. Som jag sagt kommer den inordnade SIFU-enheten att få ändrade uppgifter. Jag har en gång arbetat som rationaliseringsingenjör, och därför skulle jag ha velat ha en kartläggning av uppgifterna som ett underlag för personaluppsättningen. I den här omorganisationen har emellertid målet också varit att ingen av de mycket specialiserade tjänstemännen på SIFU skall behöva känna otrygghet i sin anställning. En känslig fråga för mig är då om det här blir en ineffektiv överorganisation. Utbildningsuppgiften är emellertid, trots den renodling som jag antytt, mycket stor. Härtill kommer också behovet av fortlöpande utbildning — inte minst om småföretagarnas situation — av tjänstemännen inom industriverket och företagareföreningarna. Utskottet har understrukit vad i propositionen angivits om industriverkets övergripande uppgifter, och vid på grund av naturlig avgång eller omflyttning uppkommande vakanser bör — utgår jag från — personalbehovet fortlöpande prövas. Det angivna antalet tjänster är således inte att fatta som en helig siffra, om avgången vid förflyttning till Borås eller eljest skulle komma att bli större än beräknad. Den nedbantning av personaluppsättningen som begärts motionsledes och i reservationen 2 har utskottsmajoriteten inte kunnat biträda, eftersom den förutsätter en nedskärning av de utredningsuppgifter som genom riksdagsbeslutet i fjol just ålagts industriverket. Ytterligare utredningskrav på det här området kommer dessutom genom olika motioner och reservationer, inte minst under nästa vecka, att underställas riksdagens prövning. Riksdagen är ju nu mycket mer benägen att bifalla utredningskrav än den varit under tidigare mandatperiod. I anslutning till propositionen har förslag väckts om den geografiska förläggningen av industriverket. Inrikesutskottet har begärt att få yttra sig härom till näringsutskottet. Näringsutskottet har inte ansett sig böra ompröva inrikesutskottets redovisade ställningstagande. Utöver inrikesutskottets prövning av de lokaliseringspolitiska aspekterna har dock näringsutskottet haft att bedöma de olika föreslagna orternas möjligheter att erbjuda en lämplig miljö för verket. Utskottet har tagit fasta på vad inrikesutskottets majoritet anfört om lokalisering till Stockholmsområdet, men utan erinran däremot biträtt propositionens förslag om att de olika alternativen skall utredas ytterligare. På av inrikesutskottet anförda grunder har således utskottet inte kunnat biträda det i reservationen 1 gjorda yrkandet. Herr talman! Jag yrkar bifall till näringsutskottets hemställan.

Herr talman! I föreliggande utskottsbetänkande behandlas en rad viktiga åtgärder i fråga om utbildning, service från industriverket samt sådant som hänger samman med företagareföreningarnas arbete — frågor som direkt påverkar mindre och medelstora företag. Herr Wååg har redogjort för kursverksamheten, som är av mycket stor betydelse för SIFU — om jag nu i första hand skall hålla mig till det. Som gammal hantverkare har jag en viss klockarkärlek till det gamla namnet — jag har tidigare talat i detta hus om det gamla hantverksinstitutet i Stockholm, dit man fick åka från landsorten och genomgå vissa kompletteringskurser — men genom den omorganisation som vidtogs och genom att namnet ändrades till SIFU blev dess inriktning litet annorlunda än tidigare. Nu kommer emellertid, vilket väl inte tidigare har berörts från denna talarstol annat än möjligen av herr Wååg, kursverksamheten mer än förut att transfereras ned till det regionala och lokala planet. Den kursverksamhet som har bedrivits centralt har ju medfört höga kurskostnader, som har påtalats i olika sammanhang.

Kurspaketen skall utgöra underlag för denna kursverksamhet, vilken vi hoppas också skall inordnas i den kommunala vuxenutbildningen. Jag har redan tidigare hävdat att man i största möjliga omfattning bör eftersträva att utnyttja den kommunala kursverksamheten i påbyggnadskurser. Debatten om industriverket och dess lokalisering är väl det som i första hand har väckt intresse, men när det gäller SIFU:s verksamhet anser jag det personligen vara av mera underordnad betydelse var verket är beläget. Däremot menar jag — därav mitt ställningstagande — att det är Nr 83 av stor betydelse att industriverket ligger här i Stockholm. Här är det Torsdagen den lättare att ta de direkta kontakter som behövs, eftersom dels STU, 16 maj 1974 patentverket och Företagareföreningarnas förbund, dels alla branschorga nisationer är förlagda i Stockholm. Då det kommer att vara ett Lokaliseringen av fortlöpande intimt samarbete och kontaktsökande mellan industriverket = Sfäfens industriverk, m.m. och branschorganisationerna samt de näringspolitiska organisationerna är det viktigt att verket placeras i Stockholmsregionen. I utskottets betänkande har behandlats en rad uppgifter för företagareföreningarna. I och med utbyggnaden av den regionala servicen har vi kommit ytterligare ett steg på vägen när det gäller att ge resurser till de mindre företagen i takt med efterfrågan, vilket vi ansett vara väsentligt. Jag vill med detta, herr talman, yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! I går hade vi en lång regionalpolitisk debatt, i vilken deltog ett stort antal talare som beskrev de speciella problemen i olika landsändar. Vi var väl alla i stort sett överens om att det krävs regionalpolitiska insatser för att åstadkomma en mer differentierad arbetsmarknad och få en bättre balanserad utveckling till stånd i ett stort antal regioner. I dag har vi att behandla ett ärende som enligt min uppfattning i hög grad också är att betrakta som ett regionalpolitiskt ärende, eftersom det gäller lokaliseringen av ett statligt verk. Vi har förut i två omgångar fattat beslut om utlokalisering av statlig verksamhet, och en stor riksdagsmajoritet har stått bakom dessa beslut. Vi har varit medvetna om att besluten skulle få en avgörande regionalpolitisk betydelse för de orter och regioner som är mottagare av verken. När det senaste lokaliseringsbeslutet fattades stod det ganska klart att någon ny utflyttningsetapp inte skulle komma till stånd, dvs. inte i den omfattning som besluten 1971 och 1973 innebar. Däremot betraktades det som självklart att man vid tillkomsten av nya verk skulle lokalisera dessa utanför Stockholmsområdet. Den uppfattningen delades tydligen också av näringsutskottet, som vid beslutet om inrättande av ett industriverk inte tog ställning till lokaliseringsfrågan men som dock menade att det inte var självklart att verket skulle ligga i Stockholm. Lokaliseringsfrågan har sedermera utretts av statskontoret, som har förordat Stockholmsområdet, och i propositionen föreslås att industriverket skall lokaliseras till Stockholmsområdet. I propositionen anförs att verket vid omlokalisering till ort utanför Stockholmsområdet skulle få svårt att fullgöra sina uppgifter. Vidare bedöms de regionalpolitiska effekterna av en omlokalisering som begränsade. Jag skall återkomma till detta. Inrikesutskottet har yttrat sig i frågan och majoriteten biträder propositionens förslag. Man gör det dock inte utan en viss självövervinnelse. Bl. a. påpekas att ärendet från regionalpolitisk synpunkt inte i alla hänseenden har fått den grundliga beredning som hade varit önskvärd. Vidare hänvisar man till sina tidigare ställningstaganden och anser på grundval av dessa att det vid inrättande av nya verk allvarligt bör prövas 61 att förlägga verksamheten utanför Stockholmsområdet. Centeroch folkpartiledamöterna går något längre och förordar att även lokaliseringsalternativ utanför Stockholmsområdet övervägs i det fortsatta utredningsarbetet. Själv har jag i en avvikande mening till inrikesutskottets yttrande föreslagit att industriverket skall lokaliseras till Borås. Det kan alltså konstateras att meningarna inom inrikesutskottet, dvs. det utskott som framför allt har att bevaka de regionalpolitiska frågorna, på intet sätt är entydiga. Det döljer sig en viss reservation mot att verket skall förläggas till Stockholmsregionen i både majoritetens och minoritetens skrivningar. Näringsutskottet går dock på propositionens förslag, och i detta utskott är det endast centerpartiets ledamöter som anser att även andra orter bör övervägas i det fortsatta utredningsarbetet. Redan under den allmänna motionstiden väcktes tre motioner i vilka föreslogs att industriverket skulle lokaliseras till Borås. Det var ganska självklart att riksdagsmännen från Södra Älvsborg och angränsande områden skulle agera i denna fråga, eftersom statskontoret i sin utredning så gott som uteslutande har prövat två lokaliseringsalternativ, nämligen Stockholmsområdet och Borås. Bl. a. har man konstaterat att Borås torde tillhöra den grupp av från tidigare riksdagsbeslut aktuella orter som är i störst behov av regionalpolitiska insatser av ifrågavarande slag, Man anser också att industriverket tillsammans med SIFU skulle kunna utgöra ett industripolitiskt förvaltningsblock i Borås och anser att detta talar för en lokalisering till Borås. Att man stannar för Stockholmsområdet motiveras framför allt av kommunikationsoch kontaktskäl. Det måste tillåtas mig att konstatera att det inte är särskilt hållbara skäl som statskontoret har som grund för en lokalisering till Stockholmsområdet. Tvärtom är de argument som har åberopats av i stort sett samma slag som traditionellt har anförts av dem som förut motsatt sig utlokalisering av statlig verksamhet från Stockholm — argument som vi har fått lyssna på i så många timmar i inrikesutskottet. Jag kan därför inte finna att industriverket skulle få svårigheter som inte skulle kunna klaras upp vid en omlokalisering utanför Stockholmsområdet. En av grundsatserna i omlokaliseringssammanhang har också varit att samla myndigheterna i lämpliga block. Riksdagen har tidigare beslutat att lokalisera SIFU och statens provningsanstalt till Borås. Industriverket kommer att ha ett samordningsansvar för den statliga företagsservicen. Detta innebär att verket kommer att etablera en kontaktverksamhet med såväl företag som företagareföreningar direkt, en verksamhet som måste samordnas med SIFU. Detta kommer att kräva mycket väl utbyggda kontakter mellan industriverket och SIFU. Lokaliserar man verket till Borås kan man få ett industripolitiskt block, och man kan t.o.m. ordna det så rationellt att industriverkets lokaler kan förläggas på en tomt i anslutning till det område där provningsanstaltens och SIFU:s byggnader kommer att uppföras. Detta område ligger vid utfarten till Göteborg och den blivande storflygplatsen och intill vad vi hoppas inom kort skall bli motorväg. Från västsvensk synpunkt måste det betraktas som en klar fördel om det tillskapas ett sådant industripolitiskt block i Borås. Jag tycker därför att det borde vara angeläget för västsvenska riksdagsmän att stödja det yrkande som jag kommer att ställa. Att vi är så angelägna om att få industriverket till Borås bygger dock i Nr 83 huvudsak på regionalpolitisk grund. Det är väl känt — och jag skall därför Torsdagen den inte trötta med alltför många detaljer — att Boråsregionen har ett 16 maj 1974 synnerligen ensidigt näringsliv och att vi har haft en allmän nedgång när det gäller antalet arbetstillfällen. Detta har också givit utslag i en kraftig befolkningsminskning i Borås kommun under de senaste åren, och detta är en utveckling som tycks fortsätta. Borås har fått en hel del hjälp från statsmakternas sida genom lokaliseringsinsatser och industrietableringar — det vill jag gärna understryka. Men samtidigt har vi en fortsatt nedgång framför allt inom de större TEKO-företagen, beroende bl.a. på att Algots och Eiser blivit lokaliseringsobjekt främst till Norrland. Vi har inte på något sätt på lokalt håll försökt stoppa detta, och vi har inte heller kritiserat vad som skett. Jag vill gärna understryka att jag finner det angeläget att det sker lokaliseringar till Norrland. Men självfallet är det bekymmersamt när antalet arbetsplatser fortsätter att minska. Jag vill bara påpeka att antalet arbetstillfällen vid Algots sjunkit med ca 700 under den senaste tiden. När vi nyss med glädje kunde konstatera att Volvo skulle etablera i Borås, så fick vi några dagar senare budet att vi förlorar över 300 arbetsplatser, bl.a. genom Eisers omflyttning av viss tillverkning till Malmö. Jag måste också konstatera att Borås är ett av de primära centra som fått minst med av de statliga utlokaliseringarna 1971 och 1973, Med detta har jag försökt visa att en regionalpolitisk satsning i Boråsregionen är särskilt angelägen. Det har hävdats, bl.a. i propositionen, att en omlokalisering av industriverket skulle få endast begränsade regionalpolitiska effekter. Jag vill inte göra en sådan bedömning. Verket har i dag en personalstyrka på ca 130 personer. Det har emellertid förutsatts att verket successivt skall tillföras ytterligare personalresurser. Redan för nästa budgetår kommer personalstyrkan att överstiga 150 personer. Med en sådan expansionstakt är verket enligt min mening ett intressant lokaliseringsobjekt. I Boråsregionen skulle vi vara utomordentligt nöjda om vi fick detta objekt. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till motionerna 542, 865 och 1508. Om detta yrkande inte bifalles, är jag beredd att stödja reservationen 1 av herr Börjesson i Glömminge m, fl,

Herr talman! ”Regionalpolitiken måste inriktas på att skapa grundläggande förutsättningar för näringslivets utveckling och människornas bosättning i landets olika delar. Det betyder att en aktiv lokaliseringspolitik där nya arbetstillfällen skapas i sysselsättningssvaga områden och i områden med en ensidig industriinriktning sker.” Motionen 85 angående lokalisering till Borås av industriverket, som jag och några medmotionärer framlagt inleds med dessa ord.

Dessa åtgärder har blivit klandrade från visst håll. Det hörde vi bl.a. i dagens frågestund. Det har sagts att man i stället skulle passa på att i samband med skapandet av ny statlig verksamhet lokalisera denna till de sysselsättningssvaga områdena. Det sistnämnda kan jag helt hålla med om. Nu finns ett utsökt tillfälle att medverka till en sådan politik. Jag hemställer därför till dem som har den uppfattningen att det inte är lämpligt att flytta ut redan etablerade industrier att stödja de motionsförslag som här föreligger.

Ett sådant område utgör just Borås och Boråsregionen, där textilindustrin är den dominerande näringsgrenen. Som vi tidigare hörde av fru Hörnlund sker utflyttning av denna industri till andra områden i landet, och det är sålunda högst aktuellt med en förstärkning. Tidigare har en enhet av SIFU lokaliserats till Borås. Det torde då vara rationellt att förlägga hela industriverket till denna bygd, som är i verkligt behov av en sysselsättningsförstärkning. Jag skall här inte ge någon detaljbeskrivning av Boråsregionen. En sådan har tydligt och klart getts i motionen 865 och även i motionen 542. Jag vill bara framhålla att undersysselsättning råder i Borås. Antalet sysselsättningsobjekt minskar för varje år som går beroende på industrins ensidighet. Jag behöver inte heller nämna Borås sett ur kommunikationssynpunkt. Goda såväl tågsom flygförbindelser finns med hela landet, inte minst med Stockholm och Malmö. Den nya flygplatsen Landvetter—Härryda ligger nära Borås. Borås är sålunda en ort, som är mycket lämpad för en lokalisering av det företag som här omnämns. Näringsutskottets påstående om att det skulle vara nödvändigt att förlägga industriverket till Stockholm för att få nära anslutning till olika nämnder och institutioner torde inte hålla. Förbindelserna med Borås är tillräckligt goda. I Borås är tillika markdispositionen för såväl industrisom bostadsbebyggelse väl tryggad. Jag skall alltså inte ge någon detaljbeskrivning av Boråsregionen. Jag vill bara så att säga rubrikmässigt nämna dessa synpunkter. Vad som sålunda är angeläget för Boråsregionen är att nya sysselsättningstillfällen kommer till stånd för att regionen skall kunna utvecklas. Kommer inte nya sysselsättningstillfällen till stånd, så föreligger risk för fortsatt nedgång av invånarantalet och därmed försvårade möjligheter till en god service i dessa bygder. Därför, herr talman, ber jag att i första hand få yrka bifall till motionerna 542, 865 och 1508 samt i andra hand bifall till reservationen 1 av herr Börjesson i Glömminge m.fl. ;

Herr talman! Den 23 maj i fjol beslutade riksdagen att inrätta ett industriverk. Var det skulle placeras sades det ingenting om i propositionen, men med anledning av motioner angående lokaliseringen skrev näringsutskottet att det inte borde tas för givet att industriverket skulle förläggas till Stockholm. Dagen före, dvs. den 22 maj, hade hela dagen ägnats åt debatt kring andra etappen av utlokaliseringen av statliga verk. I den debatten hade bland argumenten mot utlokalisering anförts flyttningskostnader och personalomställningssvårigheter. De svårigheterna kunde minskas om man i stället för att flytta ut redan befintliga verk lät det nyinrättade och säkerligen expanderande industriverket hamna utanför Stockholm. Bland argumenten för en utlokalisering anfördes ökad sysselsättning i andra orter som behöver nya arbetstillfällen. Detta kunde vinnas om det nya verket förlades på någon ort, där sysselsättningen stagnerat eller är alltför ensidig. Vinsten kunde göras utan de tidigare nämnda nackdelar som en utlokalisering för med sig. Riksdagen följde, som vi minns, utskottets förslag och begärde en utredning angående industriverkets lokalisering. Regeringen uppdrog åt statskontoret att verkställa utredningen. Vad då först angår statskontorets allmänna inställning till den statliga verksamhetens lokalisering kunde man läsa i Kungl. Maj:ts proposition 29 år 1971 att statskontoret tillstyrkte en decentralisering av statliga myndigheter. Statskontoret bedömde vidare möjligheterna som goda att efter den första etappen gå väsentligt längre i fråga om utflyttning av statlig verksamhet. Mot bakgrund av det yttrandet är det förvånande att statskontoret nu föreslår att det nya industriverket förläggs till Stockholmsområdet. Först utlokaliserar man, och sedan läggs ny statlig verksamhet i Stockholm. Remissbehandlingen av statskontorets förslag ter sig en aning märklig. Sedan man valt att endast ge industriverket, SIFU, länsstyrelsen i Stockholms län samt berörda personalorganisationer tillfälle att yttra sig, behövde man knappast invänta svaren för att vara säker på en enhällig remissopinion. Alla var eniga om att industriverket borde förläggas till Storstockholm. Länsstyrelsen i Stockholms län ansåg dock att verket skulle kunna förläggas till någon av Stockholms randkommuner. Utlokaliseringens båda etapper hade regionalpolitiska motiveringar. Samma värderingar bör rimligtvis tillämpas när man inrättar nya statliga verk. I går diskuterades regionalpolitik här i kammaren, och i dag är det fråga om lokalisering av statlig verksamhet. Det är på sätt och vis en repetition av vad som hände den 22 och 23 maj i fjol. Ena dagen lägger vi pannan i djupa veck för att finna metoder att stärka sysselsättningen i utvecklingssvaga orter. Dagen därpå beslutar vi, om nu näringsutskottets förslag bifalles, att placera ytterligare verksamhet i rikets största tätortsområde. Nog har både samtid och eftervärld anledning att efterlysa konsekvensen i riksdagens beslut när det gäller lokaliseringen av statlig verksamhet. I det här ärendet har det från Västmanlands län väckts en motion, nr 65 1723, med herr Hammarberg som första namn. Motionen har undertecknats av samtliga riksdagsmän i Västmanlands län med undantag av representanten för moderaterna. I motionen yrkas att Västerås skall tas med som ett alternativ i den utredning som Kungl. Maj:t enligt propositionen ämnar göra. Vi är alltså, herr talman, inte så frimodiga att vi direkt yrkar på att industriverket skall förläggas till Västerås, men vi anser det ganska orimligt att Västerås utesluts vid den fortsatta utredningen. Vi anser oss ha starka skäl för vår ståndpunkt: 1. Man bör undvika den inkonsekvens i vår lokaliseringspolitik som en förläggning till Stockholm skulle innebära och som jag redan har nämnt. 2. Det finns ingen anledning att som hittills skett låta Västmanland förbli det enda länet i Svealand och Norrland som inte tas med i diskussionen om den statliga verksamhetens lokalisering. 3. Västerås relativa närhet till Stockholm underlättar kontakterna med övriga statliga förvaltningar. 4. Västerås som är en betydande industristad i ett av våra mest industrialiserade län måste anses väl lämpat att ta emot industriverket. S. Befolkningsutvecklingen i Mälardalen, som tidigare varit gynnsam, har de senaste åren varit vikande. Här vill jag hänvisa till vad herr Eriksson i Arvika anförde i den regionalpolitiska debatten i går. År 1972 minskade befolkningen i Västmanlands län med 1459 personer och 1973 med 1 098. Ser vi på Västerås så finner vi att minskningen de här två åren var 119 respektive 165 personer. De sistnämnda siffrorna verkar i och för sig inte alarmerande i en kommun med 118 000 invånare, men det blir betydligt allvarligare, om man tar med i bilden att minskningen inträffade trots att det i Västerås år 1973 var nära 1 000 fler människor som föddes än som avled. Det måste alltså ha skett en avsevärd avtappning av människor i arbetsför ålder. 6. I sitt remissutlåtande i november 1972 över omlokaliseringen av statlig verksamhet pekar länsstyrelsen i Västmanlands län särskilt på den industridominans som råder inom länet och som leder till en påtaglig obalans i näringslivet. Det förhåller sig således inte på det sättet att Västerås och Västmanlands län i övrigt skulle vara okänsligt för konjunktursvängningar och förskonat från arbetslöshet under lågkonjunkturer. Där finns snarare ett starkt behov av ett stabilare och mera differentierat näringsliv. Av vad jag nu sagt framgår att jag till skillnad från herr Andersson i Örebro delar den uppfattning som mina partikamrater i inrikesutskottet redovisat. Jag yrkar, herr talman, bifall till reservationen 1 till näringsutskottets betänkande nr 35.

Herr talman! I anslutning till beslutet att inrätta statens industriverk från den 1 juli 1973 hemställde riksdagen, vilket tidigare talare här har nämnt, om en skyndsam utredning beträffande lokaliseringen av industriverket. Statskontoret gjorde hösten 1973 denna utredning och kom fram till att med tanke på industriverkets kontaktbehov bör industriverket lokaliseras till Stockholmsområdet. Statskontoret anser vidare att det Nr 83 finns skäl att överväga en lokalisering av industriverket utanför den Torsdagen den centrala delen av Stockholmsområdet. En sådan lokalisering skulle icke 16 maj 1974 försvåra verkets möjligheter att upprätthålla erforderliga kontakter med andra centrala organ som finns här i Stockholm. Man kunde därmed också, menar statskontoret, vinna vissa regionalpolitiska fördelar. Departementschefen ansluter sig till statskontorets bedömning och föreslår i den proposition vi nu behandlar, att Kungl. Maj:t närmare får utreda var inom Stockholmsområdet industriverket skall förläggas. I motionen 1723 anser jag och mina medmotionärer, att Västerås bör vara med som ett alternativ i den utredning Kungl. Maj:t skall göra. Detta med tanke på närheten till huvudstaden och de goda kommunikationerna mellan Stockholm och Västerås. En resa med tåg till centrala Stockholm i dag tar cirka en och en halv timme, och om några år kanske mindre än en timme. De kontaktmässiga fördelar, som statskontoret anser behålls vid en lokalisering till förortsoch ytterkommuner inom Stockholmsområdet, behålls också vid en lokalisering till Västerås. Dessutom hamnar statens industriverk i en homogen industrimiljö i vårt lands mest utpräglade industrilän. Man vinner inte minst också viktiga regionalpolitiska effekter — herr Enlund anförde vissa siffror — i form av ett stabilare och mer differentierat näringsliv i den del av vårt land, som vid en jämförelse med riket i dess helhet, har en låg andel sysselsatta inom offentlig förvaltning. Vid en vägning av såväl verkets kontaktbehov som dessa regionalpolitiska fördelar, kan en utredning komma att visa, att Västerås är den lämpligaste orten för statens industriverk. Jag yrkar icke bifall till vår motion. Däremot tolkar jag in i näringsutskottets skrivning att Västerås är med bland de alternativ Kungl. Maj:t kommer att utreda. Jag vore tacksam om någon från utskottet ville bekräfta en sådan tolkning, och kan då yrka bifall till utskottets betänkande.
Herr talman! En hel del av debatten i detta hus beror på att vi lägger olika innebörd i ord. Nu är det intressanta ordet ”område”. Vad menas med Stockholmsområdet? Inrikesutskottet har lagt regionalpolitiska synpunkter på frågan, och ur regionalpolitisk synpunkt är Stockholmsområdet tämligen klart definierat. För näringsutskottet har det utöver inrikesutskottets yttrande gällt att lägga synpunkter på de olika orternas lämplighet att bilda miljö för industriverket, och då menar man kanske någonting annat med ordet område. Ur miljösynpunkt är naturligtvis området bestämt av pendlingsavstånd, restider osv. Herr Sundgren anger korta restider från Västerås, och om morgondagens tåg går med 160 km/tim, blir restiderna än kortare. Ur sådana synpunkter kan naturligtvis Stockholmsområdet — när det gäller att bedöma lämpligheten som en miljö — bli ett begrepp, som kan innefatta så långa restider som till Västerås.
Herr talman! Jag föreställer mig att västeråsarna inte blir alltför förvånade om de får höra att de har samma restid till Stockholm som vaxholmsborna.
Herr talman! Jag noterar herr Wåågs inlägg med tillfredsställelse, även om jag föreställer mig att Västerås befolkning blir en aning förvånad av att få höra att den ryms inom begreppet Stockholm sområdet. I det här sammanhanget och i den fråga vi nu diskuterar tror jag dock inte de har någonting emot den tolkning herr Wååg har lagt in i begreppet.

Herr talman! Den sista delen av debatten var intressant men samtidigt litet förvirrande, men det är kanske möjligt att klara ut begreppen. En sak är om man talar om resavståndet mellan Västerås och Stockholm, en annan sak är när näringsutskottet, propositionen och utredningen talar om Stockholmsområdet som lämplig förläggningsort för industriverket. Det är att skapa en dimridå av oklarheter att uttala sig på det sätt som herr Wååg gjorde i den här frågan. Det är bättre att klart säga ut vad man menar än att försöka svara både ja och nej samtidigt. Herr talman! Några ord utöver detta. Den utredning som statskontoret gjort om industriverkets lokalisering är inte särskilt omfattande eller särskilt djuplodande. Orsaken härtill är bl.a. den korta tid som stått till statskontorets förfogande. Inte heller remissbehandlingen av statskontorets utredning har blivit särskilt omfattande. Departementschefen anser ju också att ytterligare underlag för en bedömning är nödvändigt. Trots bristerna i utredningen och i remissbehandlingen anser dock departementschefen att det inte är nödvändigt att söka åstadkomma en allsidig belysning av frågan.

Jag har vidare i motionen framhållit att i det fall verket exempelvis lokaliseras till en ort i Södermanland, som alltså ligger inom Storstockholms influensområde, måste det vara rimligt att anta att verket skulle fungera på ungefär samma sätt som inom någon ort i Storstockholmsregionens ytterområden. Men, som sagt, någon allsidig belysning av lämpligheten av en sådan lokalisering har icke åstadkommits, och därmed finns det fortfarande uppenbara frågetecken i kanten. ; Om man beaktar regionalpolitiska skäl och håller fast vid effektivitetssynpunkterna skulle en lokalisering av industriverket till en plats i Södermanland te sig naturlig. Låt mig bara erinra om den åderlåtning av arbetstillfällen inom Eskilstunaområdet som vi fick vidkännas i början av 1970-talet. Behovet av regionalpolitiskt stöd kvarstår. Som metallmanu Nr 83 fakturutredningen — vilken vi behandlade i ett tidigare betänkande — Torsdagen den framhållit i sitt förslag till program för Eskilstunaregionen skulle en 16 maj 1974 ökning av näringslivet med alternativa sysselsättningsmöjligheter och en förbättrad service kunna åstadkommas bl.a. genom en expansion av den statliga verksamheten i Eskilstuna. En annan ort som jag även framhållit i det här sammanhanget är 2 MN. Nyköping. Anledningen härtill är den aviserade nedläggningen av flygflottiljen — F 11. Detta hot har naturligtvis skapat bekymmer och oro. Frågan är ännu inte avgjord, och det finns all anledning kräva att konsekvenserna av ett sådant ingrepp noga övervägs innan man fattar slutgiltigt beslut. Men verkställs denna nedläggning då är det angeläget att Nyköping kan garanteras någon ersättningsverksamhet. Nyköping ingår ju bland de orter med ställning som länshuvudsstad som tidigare nämndes. Nyköping är en av de länshuvudstäder som inte tidigare varit på tapeten när det gällt utlokalisering av statlig verksamhet. Med hänsyn till många av de uppgifter som kommer att läggas på industriverket skulle en lokalisering av verket till Nyköping även rent rationellt vara välbetänkt. När lokaliseringsfrågan behandlades i inrikesutskottet var man där överens om att vid inrättandet av det nya verket skulle möjligheterna att förlägga verksamheten utanför Storstockholmsområdet allvarligt prövas. Även om inrikesutskottet var enigt om att ärendet från regionalpolitisk synpunkt inte fått en tillfredsställande och grundlig beredning, ansåg dock majoriteten i utskottet att man borde biträda förslaget om lokalisering av verket till Stockholmsområdet. Folkpartisterna och centerpartisterna i utskottet anmälde dock avvikande mening och förordade att vid den fortsatta prövningen av lokaliseringen av industriverket skulle även frågan om lokalisering till orter utanför Stockholmsområdet prövas. I näringsutskottet har detta krav sedan fullföljts i en reservation av herr Börjesson i Glömminge m.fl. Då möjligheterna att placera verket utanför Stockholmsområdet i statskontorets utredning således icke fått den allsidiga belysning som är önskvärd, finner jag det angeläget att utredningsarbetet blir mera omfattande än vad som föreslås i propositionen och i näringsutskottets majoritetsskrivning. Med hänsyn till behovet av att också de orter jag nämnt kommer med i den fortsatta bedömningen ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservationen 1 i näringsutskottets betänkande nr 35.

Herr talman! Jag tycker att det klarläggande som herr Börjesson i Glömminge gjorde i denna fråga var värdefullt. Det är viktigt att vi så långt det är möjligt försöker skapa klarhet om vad som avses. Vad är då skillnaden mellan Stockholmsområdet och Storstockholmsområdet, frågade herr Wååg. Ja, när man har diskuterat frågan om industriverkets lokalisering har t.ex. Nynäshamn och Norrtälje nämnts och då rör det sig naturligtvis om orter inom Storstockholmsområdet. I andra sammanhang har man diskuterat Stockholmsområdet, och då har det gällt ett mera begränsat område. I det sammanhanget har man haft anledning att tala om Stockholmsområdet. Jag tror nog att distinktionerna är ganska klara även för herr Wååg.